Fru talman! Det känns lite märkligt att gå upp i talarstolen efter en sådan här debatt, men dagen går vidare. Finansutskottets utlåtande nr 19 berör en så kallad grönbok, det vill säga ett diskussionsdokument där Europeiska kommissionen ger olika instanser möjlighet att yttra sig innan man går vidare med konkreta förslag. Denna gång är ämnet e-upphandling. I grönboken lyfter kommissionen upp ett antal öppna frågor om punkter som man uppfattar som de huvudsakliga hindren för en framgångsrik e-upphandling. Ett enigt utskott svarar kommissionen. Vi säger att det är bra att kommissionen nu arbetar med att hitta vägar så att infrastruktur för e-upphandling görs mer tillgänglig. Utskottet ställer sig positivt till att kommissionen tydligt förespråkar lösningar i breda bemärkelser så att man inte blir beroende av en leverantör och att e upphandling generellt möjliggör sänkta kostnader för såväl upphandlande myndighet som näringsliv. Från svensk sida har vi understrukit betydelsen av ett regelverk som ska ta hänsyn till nationella förutsättningar. Olika länder ska kunna arbeta utifrån sina egna villkor och samtidigt få tillgång till infrastruktur med andra länder över gränserna. I grönboken tas prioriteringar utifrån tillgänglighet, hållbarhet och innovationer upp. Det tycker vi är mycket bra. Det gör att e-upphandlingssystemet blir användarvänligt för både små och medelstora företag. Det är en för utskottet viktig aspekt att kunna främja mindre företags möjligheter att delta i offentlig upphandling. Innovationsupphandlingar, tidigare så kallade tekniska upphandlingar, möjliggör att nya produkter och tekniska lösningar kan komma på tal som tidigare inte har varit möjliga på grund av att de har varit i för liten skala. Här finns en stor potential till att utveckla och stimulera möjligheten att nå allmänna samhällsmål över gränserna. Fru talman! E-förvaltningsarbetets syfte är att åstadkomma lägre kostnader och största möjliga nytta för medborgarna och företagen, förvaltningen och samhället som helhet.